Herr talman! Vi har under åtta timmar före middagsuppehållet diskuterat näringspolitiken och vi har därvid kommit in på en rad frågor. En fråga som tagits upp i samband med den tidigare debatten har gällt multinationella företag, och herr Dahlén har i sitt anförande berört de problem som dessa medför även för ett land som Sverige, som är beroende av internationella kontakter. Det finns kanske ingen anledning för mig att djupare beröra dessa problem. Som herr Dahlén påpekade har vi under ett flertal år från folkpartiet tagit upp dem och påyrkat att regering och riksdag skulle vidtaga åtgärder för att komma till rätta med vissa problem som sammanhänger med de internationella företagens inverkan på svenskt näringsliv. Vi har i motionen 1470 tagit upp dessa frågor, som följts upp i reservationen 2 i näringsutskottets betänkande nr 57. Vi har där yrkat på att Sverige bör verka för inrättandet av ett särskilt internationellt organ, som kan tjäna som forum för samråd, ömsesidig information och kontroll av dessa företag. Vi har också sagt att regeringen bör ta initiativ till att man får till stånd ett sådant internationellt organ. Vi vet att vissa kartläggningar pågår om de multinationella företagen och dessas verksamhet i Sverige. Detta är självklart av positivt värde, men vi anser ändå att regeringen bör ta de initiativ som möjliggör att man får ett internationellt forum till stånd som skall kunna tjäna dessa samråd. Herr talman! Som jag tidigare sade har dessa frågor tidigare varit uppe i dag, och det finns därför ingen anledning för mig att mera fördjupa mig i detta. Jag vill bara yrka bifall till reservationen 2 som är fogad till näringsutskottets betänkande nr 57.

Herr talman! Även jag vill referera till den debatt som tidigare förts här i dag och då till det anförande som jag höll i anslutning till näringsutskottets betänkande nr 54. Jag vill även referera till motionen 219 från vänsterpartiet kommunisterna i anslutning till det betänkande som nu behandlas och där det yrkas på åtgärder för att begränsa utländskt kapitals inflytande i Sverige. Utskottsmajoriteten hänvisar till att den tillstyrkt den ändring av 1916 års inskränkningslag som föreslås i propositionen 72, varigenom, som utskottet uttrycker sig, ”samhällets kontroll av utländska etableringar påtagligt skärps”. Utskottsmajoriteten är tydligen fullt medveten om att inte allt är gjort på detta område då utskottet aviserar att det skall komma en total översyn av denna lag. Man anser dock inte ytterligare åtgärder vara erforderliga just nu, varför motionen avslås. Den ändring som nu kommer att ske i 1916 års inskränkningslag kan förutsättas ge en viss effekt. Vi menar dock att det krävs ytterligare åtgärder.

Herr talman! Med vad jag här anfört yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 3, som är fogade till näringsutskottets betänkande nr 57.

Herr talman! Inte heller jag skall ta så lång tid i anspråk för att diskutera detta utskottsbetänkande, motionerna och den proposition nr 72 som är lagd på riksdagens bord. Propositionen har följande rubrik: Förslag till lag om ändring i lagen om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag, m.m. Propositionen omfattar inte mer än 13 sidor, men är ändock värdefull. Framför allt betraktar jag den värdefull ur riksdagens synpunkt. Det är ju här i riksdagen man har krävt snabba åtgärder för att lösa de problem som både herr Andersson i Örebro och herr Lorentzon berörde, nämligen problemen med utländska företags etableringar i Sverige och, populärt uttryckt, de multinationella företagen. Jag har tolkat denna provisoriska proposition så att det föredragande statsrådet kanske har velat tillgodose riksdagens krav på detta område men ändå inte tyckt att man kan göra en genomgripande omarbetning av lagen. Han säger också att det är en tämligen komplicerad fråga och att det kommer att ta lång tid att göra en ordentlig revidering av lagen. Det finns också en utförlig motivering och en sifferredovisning i propositionen om de utländska investeringarna. De har mer än femdubblats och ökat från 134 miljoner kronor år 1960 till 779 miljoner kronor år 1970 men att tendensen efter år 1970 har varit vikande. Även utskottet har i sitt betänkande presenterat ett diagram och ett tämligen utförligt material, hämtat från tidskriften Ekonomisk Revy, som i sin tur hämtat materialet från en utredning som industrins utredningsinstitut gjort. Även där finns det ett utförligt siffermaterial som jag tycker är synnerligen intressant. Vi har ju här i riksdagen ”så litet att läsa” i dessa dagar att detta siffermaterial kan utgöra ett intressant tips till läsning. Vad går nu denna proposition ut på? Den är för det första att betrakta som ett provisorium i avvaktan på en mer allsidig översyn av 1916 års lag. För egen del har jag tolkat nödvändigheten av en provisorisk lag som ett resultat av den tidigare angivna ökningen av utländska investeringar, den intensiva debatt som förekommit om de multinationella företagen och kravet från riksdagen om omedelbar lagstiftning.

Detta skall i fortsättningen gälla oberoende av om bolaget äger fast egendom eller inte.” Orden ”om det strider mot väsentliga allmänna intressen” vill jag särskilt stryka under. Det är det som har diskuterats, och det har även motionerats på denna punkt. Det har även skrivits in i den provisoriska lagstiftningen i 2 § tredje stycket. Därmed anser vi också en socialdemokratisk motion som väckts av herr Göransson m.fl. under den allmänna motionstiden vara tillgodosedd. Sedan bara några ord om reservationerna, där reservationen 1 om begränsning av utländskt kapitals inflytande är delvis föranledd av motionen 219, som herr Lorentzon här har talat om. Utskottet hänvisar till den proposition som vi nu behandlar och tillstyrker ändringar som där föreslagits beträffande 1916 års inskränkningslag. som herr Andersson i Örebro här har talat om — folkpartimotionen 1470, där man yrkar att den svenska regeringen tar initiativ till upprättandet av ett internationellt organ för samråd, ömsesidig information och kontroll av multinationella företag. Utskottet delar motionärernas uppfattning att en internationell samverkan är nödvändig, men vi hänvisar till vad vi redan är engagerade i och anser det därför onödigt med något nytt organ. Vi deltar ju redan i en arbetsgrupp inom OECD som behandlar dylika frågor. Vi har även internationellt samarbete med bl.a. ILO, UNCTAD och ECOSOC. På nordisk bas undersöker man också de multinationella företagens beskattning — liksom också vi gör. Utskottet avstyrker alltså med hänvisning till det arbete som pågår. Det kan även i detta sammanhang vara nödvändigt att erinra om att LO i en skrivelse till finansministern krävt skärpta skatteregler för de multinationella företagen. Man har också föreslagit att de multinationella företagen taxeras med utgångspunkt från hela koncernvinsten och inte som nu med utgångspunkt från den vinst som redovisas i Sverige. På det sättet, fortsätter LO, förhindrar man att företagen till underpriser levererar varor eller tjänster till företagsenheter utanför Sverige och på så sätt överför vinster från Sverige till utlandet utan att vinsterna beskattas. Reservation 3 av herr Svensson i Malmö gäller undantag från bestämmelser i inskränkningslagen. Kommunisterna delar icke utskottets förslag om en sådan ändring i lagen att man undanröjer den särställning som åkerinäringens producentkooperativa föreningar här intar i förhållande till de producentkooperativa föreningarna vilkas huvudmål är, som det uttrycks i inskränkningslagen, att ”avsätta alster av medlemmarnas verksamhet”. Utskottet föreslår här att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om förslag till ändring i inskränkningslagen. Utskottet utgår också ifrån att en proposition tämligen snabbt skall kunna framläggas. Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Från en synpunkt sett finns det anledning att uttrycka belåtenhet med propositionen och med utskottsbetänkandet om man går tillbaka till den forntid som kallas 1950 och 1960-talen. Då debatterades nämligen mycket här i riksdagen frågan om vinoch spritreklamen samt tryckfrihetsförordningens bestämmelser i samband därmed. Ett utskott gjorde t.o.m. ett försök att kringgå tryckfrihetsförordningen genom att gå fram en annan väg: man skulle icke tillåta import av vinoch spritmärken för vilka reklam bedrevs. Justitiekanslern höjde sina ögonbryn och förklarade att åtgärder av det slaget icke var förenliga med tryckfrihetsförordningen, som är exklusiv i fråga om påföljd för innehållet i tryckt skrift. Detta hindrade inte andra utskott att senare, så sent som 1968, komma med beställningar om förbud mot reklam för alkohol, och det blev åtminstone två justitieministrar förbehållet att tala om, att sådana beställningar inte gärna kunde effektueras. I stället gick nu uppdraget till en massmedieutredning. Den har behandlat frågan om förenligheten av ett förbud med tryckfrihetsförordningen och följdriktigt kommit fram till att ändringar i tryckfrihetsförordningen behövs. Den minoritet som hela tiden hävdat detta i riksdagen har alltså i den delen fått rätt. Nå, då finns det väl ingen anledning till klagan från denna talarstol just nu? Jo, det gör det kanske ändå därför att vad man har fått i tryckfrihetsförordningen enligt det förslag som nu skall antas som vilande är ett beställningsarbete om inskränkningar i reklam för vin och sprit. Vi menar nog att man skulle ta denna fråga i sitt sammanhang. Man skulle skilja den kommersiella annonseringen från texten och icke inrikta sig på speciella varuområden, som har skett i det här fallet. Det gör att jag ett ögonblick, herr talman, kommer in på frågan om reklam för vin och sprit. Jag skall göra det mycket flyktigt, för den frågan berörs ju inte i dag. För att det skall bli något ingripande fordras en särskild lag sedan grundlagsändringen väl är antagen. När man riktar in sig på reklamen för vin och sprit ur alkoholpolitisk synpunkt, silar man mygg och sväljer kameler. Spritproblemet här i landet är ju knappast de 10 procent buteljimporterade varor som någon gång kan bli föremål för reklam. Det är ju floden av brännvin och med brännvin likvärdiga drycker — vodka och gin — som står för den övervägande kvantiteten försålda varor. Om det är ungefär 55 miljoner liter som säljs — jag har Vinoch spritcentralens förträffliga årsredovisning framför mig — så utgörs 37 miljoner av dessa av brännvin eller brännvinsliknande sorter. Bland återstående 17 miljoner liter är de härtappade dryckerna nära nog övervägande. Det är endast ungefär 6 miljoner liter som importeras på annat sätt, och bland dessa dominerar whiskyn med 4 miljoner liter. Problemet med spritkonsumtionen i Sverige är alltså knappast den annonserade varan. Den franska konjaken och den skotska whiskyn lockar knappast genom annonseringen till förtäring i och för sig. Därtill kommer ju att priserna på dessa varor numera är exorbitanta, varför de knappast har någon betydelse för den stora konsumtionen. Man kan också säga att den reklam som förekommer för alkohol redan är strängt begränsad. Det finns en granskningsnämnd, och man har till övervägande del en förhandsgranskning. Det finns sträng kontroll på att det inte är något suggestivt element i denna reklam. Jag skulle kunna anföra en del ytterligare motiv för att man inte skall göra något ingripande i detta sammanhang, men jag skall vänta med detta till det ögonblick då det kommer ett lagförslag just på detta område. Beträffande den andra delen av den kungliga propositionen, som gäller kreditupplysningarna, vill jag bara understryka att det alltid är ett svårt problem att avväga pressens allmänna informationsrätt och den enskildes skydd mot integritetskränkningar. Även denna fråga bör ju ses i det större sammanhanget. Den begränsas inte till kreditupplysningarna utan spänner över långt vidare fält. Mot den bakgrunden hade det också varit bättre om massmedieutredningen hade fått ta hand om detta. Massmedieutredningen har ju också i samband med remissen framburit en stilla klagan över att den har ställts åt sidan. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag kan instämma med herr Hernelius i att det inte finns någon anledning att i detta sammanhang föra en alkoholpolitisk debatt. Det är den tryckfrihetsrättsliga frågan som nu behandlas. Som herr Hernelius nämnde — eller i varje fall antydde — fick ju massmedieutredningen i sina direktiv en beställning på att förtursbehandla just denna fråga som berörde reklam för tobak och alkoholhaltiga drycker. I direktiven refereras något av den debatt som tidigare har förts i den här frågan, och det sägs att från sakkunnigt håll har gjorts gällande att ett generellt förbud mot reklam för viss vara eller vissa varor i tryckt skrift inte torde kunna genomföras utan att tryckfrihetsförordningen ändras.

Herr talman! Först ber jag om kammarens överseende, om jag kommer att använda något längre tid än vad jag har anmält på talarlistan. Det sammanhänger med att jag alldeles nyligen har fått ett material i min hand som jag gärna vill kommentera litet. Folkpartiet och jag själv har ingenting att erinra mot propositionens huvudlinje och den möjlighet som därmed öppnas till lagstiftning mot spritoch tobaksannonser. Detta sammanhänger självfallet med att folkpartiet i sitt partiprogram har en bestämmelse, i vilken vi går in för att förbjuda annonser om sprit och tobak. Som herr Svensson i Eskilstuna nämnde har herr Wikström och jag väckt en motion i det sammanhanget, i vilken vi har tagit upp en annan fråga som nog bör observeras litet mera av riksdagen och av de myndigheter som har med saken att göra, nämligen hembränningen. Det är inte första gången jag tar upp denna fråga i kammaren. Det är inte mer än någon månad sedan jag till finansministern ställde frågan: Vad är att göra åt saken? Redan då hade jag klart för mig att hembränningen är ett allvarligt problem. Det verkar ibland som om vi vore tillbaka i Peter Wieselgrens tid.

Anledningen härtill är helt enkelt den att vi under senare tid har fått bevittna hur TV visat både tillvägagångssättet för och lämnat informationer om hur hugade spekulanter själva kan tillverka sin sprit. Det har också förekommit annonser i pressen — mest härstammande från vårt västra broderland och från affärsintressena där — i vilka man har bjudit ut broschyrer och andra skrifter med upplysningar om hur man kan gå till väga vid sprittillverkning. Man kan rycka på axlarna åt det här och säga att det är ett mycket litet problem. Men även den som inte särskilt ägnar sig åt sociala frågor och som inte är särskilt socialt intresserad får nog sluta ha den attityden! Först när detta problem börjar bli så stort att myndigheternas fiskala intressen och bryggerinäringens ekonomiska intressen kommer in i bilden kanske en reaktion från olika håll kan förväntas. Det material som jag talade om i inledningen av mitt anförande är en SIFO-undersökning, publicerad i en av dagens aftontidningar. I tidningen konstateras att 1 miljon svenskar har druckit hembränt, och den SIFO-undersökning som refereras är beställd av Bryggarföreningen och publicerad i dess tidning Fakta. Undersökningen visar också att 12 procent av alla män och 6 procent av alla kvinnor har smakat hembränt. Egendomligt nog har bara 13 procent i glesbygden men 25 procent av dem som bor i storstäderna använt denna dryck. Det är inte heller låginkomsttagare — som man förr trodde — utan det är människor som tjänar mellan 40 000 och 60 000 kronor om året som tycker att det är lämpligt att dricka hembränt. Det allvarliga i sammanhanget är att hela 40 procent av befolkningen anser att en sådan överträdelse är bagatellartad, och bara 9 procent tycker att det är en allvarlig förseelse. Om vi nu tror på SIFO — och jag har ingen anledning att i det här sammanhanget inte göra det — bör vi, efter att ha studerat dessa fakta, fundera över vad som är att göra. Som jag sade börjar tydligen de ansvariga fundera först när bryggerinäringen börjar få konkurrens eller när finansministern mister alltför mycket skatteinkomster. Själv har jag reagerat långt tidigare, och jag tycker att det här är ett allvarligt problem som vi bör ta itu med. Jag har en viss — icke liten — förståelse för uppfattningen att man inte skall tumma på tryckfrihetsförordningen i onödan. Jag har själv lidit av det som kunde hända under de svåra åren under sista världskriget när det gällde pressfrihet, och jag har full förståelse för förordningens helgd. Det finns emellertid vissa sociala problem som man inte kommer ifrån. Jag tycker att den som anser att porrannonser bör försvinna från tidningarna — vilket jag inte har någonting emot — bör ha samma uppfattning när det gäller möjligheten att informera folk om hur de skall bränna sin egen sprit där hemma. Det finns många skäl som talar för att sådan annonsering bör förbjudas — inte enbart fiskala skäl utan även sociala. Jag är på det klara med att det, som utskottet skriver, kanske är litet svårt att komplettera den proposition vi nu behandlar med en regel i detta avseende. Jag kan godta den hänvisning som utskottet gör till alkoholpolitiska utredningen, under förutsättning att den, som det sägs i det särskilda yttrandet, snabbt lägger fram sitt betänkande, inte enbart för den här frågans skull utan även av andra skäl. Jag har i så fall inget säryrkande, men jag kan säga att jag och min medmotionär kommer att följa denna fråga med stort intresse och självfallet återkommer om problemet inte löses inom relativt snar framtid. Jag har alltså, herr talman, inget yrkande.
Herr talman! Herr Hamrin klargjorde i slutet av sitt anförande att hans inlägg närmast var en plädering för åtgärder som bör vidtas när alkoholpolitiska utredningen framlagt sitt förslag och inte en plädering för en ändring av tryckfrihetsförordningen. Om herr Hamrin står fast vid uppfattningen att man i detta sammanhang inte skall ändra tryckfrihetsförordningen finns det ingen åsiktsskillnad mellan utskottet och herr Hamrin.

Herr talman! Årets prisregleringsproposition innehåller inte några mera kontroversiella saker och har därför gått synnerligen orörd genom utskottets granskning. Det finns därför inte anledning att ta upp någon dispyt med jordbruksministern på denna punkt. Jag skulle snarare vilja ge honom ett erkännande för en rad bra förslag i denna proposition. De reservationer som avgivits har i stället föranletts av olika motionsyrkanden. I t.ex. reservationen 4 har centeroch moderatledamöterna yrkat avslag på motionen 937. Yrkandet i den motionen innebär nämligen ingenting mindre än ett brott mot principerna i 1967 års jordbruksbeslut. Den gången försäkrades det heligt och dyrt från regeringshåll att någon avsiktlig prispress mot jordbrukarna inte skulle förekomma. Man vände sig då också indignerat mot våra farhågor om att sådant skulle kunna förekomma. Men denna motion syftar just till prispress mot spannmålsodlarna för att de skall nedbringa den odlade arealen så att skördeöverskott motverkas. Med en så pass allvarlig avvikelse från nu gällande principer har vi reservanter inte velat förorda att denna motion över huvud taget lämnas till någon utredning. Priserna på spannmål behöver sannerligen inte pressas ner på något speciellt sätt; de har nedgått ganska kraftigt utan att några särskilda åtgärder behövt vidtas fördenskull. Vi hade t.ex. år 1965 ett vetepris av 57 kronor 50 öre per deciton, och vi har nu ett vetepris på 49 kronor. Man förfasar sig emellertid i motionen över de senaste årens spannmålsöverskott och anser att en mycket kraftig nedskärning av den odlade arealen är nödvändig. Om denna nedskärning skall åstadkommas genom prispress, kommer en sådan att gå hårt åt de jordbruk där produktionskostnaderna för spannmål är högst. Av siffror som förekommer i en skrift från lantbrukshögskolan och som behandlar just spannmålsöverskottet framgår nämligen att kostnaderna för produktion av marginella kvantiteter är ungefär dubbelt så höga i norra Sverige som de är i södra Sverige. Motionärerna har också som exempel tagit en period som karakteriseras av hittills oöverträffade rekordskördar och kommit fram till ett spannmålsöverskott av mycket betydande storlek. Men jag undrar nu, om det är så förskräckligt att vi här i Sverige råkar få ett sådant överskott; detta i en tid när en tredjedel av världens befolkning svälter och när vi, senast i dagens tidningar, kan läsa om den katastrof som på grund av torka har drabbat stora delar av Afrika. Tidningarna skriver att det behövs 1 miljon ton spannmål för att något så när hjälpa befolkningen där över den värsta krisen — man har hittills bara fått ihop 400 000 ton. Jag tycker inte man bör förfasa sig så mycket över vårt spannmålsöverskott. Jag hade nästan väntat att motionärerna skulle ha haft ett yrkande till, nämligen förbud mot den kyrkliga förbönen om välsignelse över markens gröda — men det yrkandet kan de ju komma med ett annat år. Vi hade i fjol i det här landet ett överskott av spannmål — det är riktigt — på ungefär 1 miljon ton. Året dessförinnan var överskottet 800 000 ton. Men under tioårsperioden från 1960 till 1969 var skördeöverskottet, enligt samma skrift från lantbrukshögskolan, inte mer än ca 300 000 ton per år. Det är goda skördeår, skickliga jordbrukare och framgångsrika växtförädlare som vi till stor del har att tacka för de skördar vi har fått under de senaste två åren, plus denna utomordentligt förnämliga årsmån som det har varit. Man brukar ju inte straffa folk som sköter sig ordentligt! Nå, varför har vi då fått dessa överskott? Jag tycker att motionärerna borde ha tänkt på att utöver dessa rekordskördar har regeringspartiet självt medverkat till den ökade spannmålsodlingen genom att skära ner arealerna för sockerbetsodling som man gjorde 1967. Därtill kom också hotet mot mjölkproduktionen: arealminskningen föranledde att många slaktade ut sina djurbesättningar, vilket i sin tur ledde till att de utökade sina spannmålsodlingar i stället. Vår liberala jordbrukspolitik tillåter vidare en betydande import av spannmål och även av animalieprodukter, som vi i stor utsträckning skulle kunna ersätta med svenskproducerade varor. Jag tror att vi får försöka fördela ansvaret för överskottsproduktionen mellan dels Vår Herre, dels Hans präktiga regering, dels också jordbrukare och växtförädlare. Det är i varje fall en dålig jämlikhetspolitik att lägga hela skulden på jordbrukarna och bestraffa dem med en prispress. Lika svårt är det för oss reservanter att acceptera tankegången i motionen att man skulle ta i anspråk spannmålsregleringsmedel för att stimulera konsumtionen och produktionen av kött. Dessa spannmålsregleringsavgifter har tillkommit för att vara en garanti för att vi skall kunna hålla de priser på spannmål som överenskommits vid avtalsförhandlingar, och avgifterna har fastställts av riksdagen. Det är den garantin som motionärerna vill ta bort eller i varje fall luckra upp. Jag förmodar att motionärerna när de talar om spannmålsregleringsmedlen framför allt har tänkt på förmalningsavgifterna. Dessa uppgår nu till ungefär 200 miljoner kronor. Om man utgår från att det beloppet skulle fördelas lika på en subventionering av produktionen och av konsumtionen kanske konsumtionen av kött skulle subventioneras med 100 miljoner kronor. Vi konsumerar för närvarande i vårt land 130 å 140 miljoner kilo kött om året. Om man använder hälften av förmalningsavgifterna för att subventionera köttet får man en prissänkning med 60—70 öre per kilo. Är det någon som tror att det på något sätt skulle påverka konsumtionen av kött, som motionärerna inbillar sig? Vore det inte effektivare att sänka momsen på sådana livsmedel som man vill öka konsumtionen av? Under år 1971 betalade de svenska konsumenterna ca 870 miljoner kronor i moms enbart på köttvarorna. På de bästa kvaliteterna är momsen 7 å 8 kronor per kilo. Det är ju litet mer än de 60—70 öre som motionärerna talar om. Per år och person konsumerar vi här i landet 14,8 kilo kött. Med en prissänkning av 60—70 öre, som motionärerna tänker sig, blir subventionen ungefär lika stor som momsen på ett enda kilo kött av de dyraste kvaliteterna. Det är därför som vi har sagt att motionärernas förslag inte skulle leda till effektiva åtgärder. Det skulle säkert vara välbetänkt och i hög grad behövligt för upplysningens skull att försöka utreda varför köttvarorna är så dyra. Varför blir köttet så dyrt på vägen från jordbrukarna till konsumenterna? I dag är noteringen för jordbrukarna för den bästa kvaliteten 10 kronor 30 öre per kilo. Då har jordbrukarna arbetat med produkten i två och ett halvt år. Så lämnar man den till slakteriet. Ett par dagar senare, när denna produkt ligger ute i butikerna, har den blivit genomsnittligt ungefär tre gånger så dyr, somliga bitar fem gånger så dyra. Herr Takman, som tyvärr inte är i kammaren nu, har avlämnat ett särskilt yttrande där han bl.a. säger att priserna beror på det monopol som jordbrukarnas föreningar innebär. Hur är det? Det finns också ett annat företag här i landet som har charkuterier och slakterier, nämligen Kooperativa förbundet. De tar precis samma priser på sina produkter, om inte ibland litet högre än de slakterier gör som ägs av jordbrukarna. Men varken Kooperativa förbundet eller jordbrukarnas föreningsrörelse drivs i syfte att ge utdelning på aktier eller andelar. Om vi skall vara ärliga mot oss själva och våra medbröder, skall vi erkänna att det är den allmänna kostnadsuppskruvningen på grund av inflationen som bär skulden till livsmedelsprishöjningarna. Men det vill man inte erkänna, och det begriper jag. Varken från politiskt eller från fackligt håll vill man erkänna att det kan ha någon som helst betydelse, men så är det. Ett monopol blir skadligt först när det har möjligheter att undandra marknaden varor för att därmed kunna höja priserna. Men sådana möjligheter finns inte då det gäller livsmedel, därför att dessa varor har så kort lagringsbeständighet att man inte kan dra undan dem i sådan utsträckning att man kan höja priserna. De som talar om monopol och dess skadliga inverkan på livsmedelspriserna skall ha klart för sig att priserna på de varor som lämnar jordbrukarnas slakterier och mejerier är bestämda av statsmakterna. Det har först förekommit avtalsförhandlingar, den s.k. konsumentdelegationen har sagt sitt ord, jordbruksnämnden och regeringen har sagt sitt och riksdagen har beslutat. Priserna bestäms alltså definitivt icke av jordbrukarna själva eller av deras organisationer. Det är världsmarknadspriset som ligger i botten, och över världsmarknadspriset har man lagt en införselavgift som är beräknad så att man skall försöka garantera jordbrukaren det pris han behöver för att få vad avtalet har räknat med.

Det är ett intresse för jordbrukaren att kunna tillhandahålla konsumenterna så billiga livsmedel som det över huvud taget är möjligt, därför att det kommer att påverka konsumtionen. Jag vill i detta sammanhang säga att det är beklagligt med sådana förljugna TV-program som förekom häromdagen under titeln ”Böndernas makt”. Det programmet hade en avsikt, nämligen att få fram en så negativ bild som möjligt av jordbrukarens föreningsrörelse. Om man skall vara vänlig får man kanske säga att detta program var TV-reporterns högst privata bidrag till valrörelsen. Så tolkade i varje fall jag detta program. Mot försöken att nedvärdera jordbrukets föreningsrörelse står ett uttalande av herr jordbruksministern. Jag dömer uttalandet efter ett referat i en tidning. Enligt detta skall jordbruksministern ha sagt: Tvärtom har jag flera gånger framhållit att vår jordbrukskooperation är effektivast i världen till gagn för både jordbrukare och konsumenter. Den våldsamma centralisering som ägt rum inom jordbruksrörelsen har säkert varit motiverad. Den har vi aldrig ifrågasatt. Så sade Ingemund Bengtsson i förstamajtalet enligt NWT. Jag har många gånger sagt att herr statsrådet har ett gott omdöme, och jag förstår att han har utnyttjat detta när han gjorde uttalandet, för det är riktigt.

Herr talman! Den här propositionen 96 som vi har att behandla innehåller ju i och för sig icke någon dramatik så att den ger anledning till längre debatt, och de reservationer som är fogade till utskottets betänkande har mera karaktären av detaljreservationer, med ett undantag, nämligen den reservation, nr 4, som utskottets ordförande tidigare har talat om. Men den jordbrukspolitiska debatten förs sannerligen inte bara i denna lokal, utan den förs överallt i massmedia och från olika talarstolar. Jag har en känsla av att vi håller på att få en upprepning av historien från ett val på 1960-talet, att jordbruket och jordbrukspolitiken håller på att bli slagträn i den allmänna politiska debatten på ett sätt som i vissa avseenden knappast är acceptabelt. Jag instämmer med herr Hansson i Skegrie, när han kommenterade det TV-program som sändes för en tid sedan och som var ganska grovt tendentiöst. Inte för att jag på något sätt vill påstå att det förekommer någon dirigering från statsmakternas sida, men jag konstaterar att slumpen har åstadkommit ett mönster som verkar nog så otrevligt. Herr Arne Geijer höll ett tal i Södertälje den 6 april i år, och herr Arne Geijer är ju inte vilken företrädare som helst för det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen. Han är fortfarande fungerande ordförande i Landsorganisationen. Jag vill gärna läsa in i kammarens protokoll ett citat av vad herr Geijer då yttrade. Han sade: ”Bondekooperationen har blivit en oerhörd maktkonstellation, ekonomiskt. Det har blivit en sådan maktkoncentration. Jag kan faktiskt inte se att vare sig regeringen eller konsumenterna kan låta detta gå längre än till 1974, då jordbrukets villkor skall förhandlas på nytt. Vi har enormt kraftiga prisstegringar, och hela producentgruppen, som är främst större jordbruk, har en enastående förnämlig position ekonomiskt och gör enorma vinster framför allt av den rekordskörd som vi hade förra året.” Hur stämmer detta med verkligheten? Ja, herr jordbruksministern vet ju att huvudparten av våra jordbruk inte är de stora jordbruken. Och hur är det med de enorma vinsterna? Då måste vi se litet på jordbrukarnas ekonomiska situation. Jag kan bara helt kort dra fyra siffergrupper — jag har tidigare nämnt dem från denna talarstol, men de är belysande. Vi har i och för sig kanske övergivit den idé om renodlad inkomstlikställighet som vi en gång hade, men det finns faktiskt inskrivet i jordbruksbeslutet att man skall sträva efter inkomstlikställighet. År 1960 hade industriarbetaren i ortsgrupp 3 en medellön på 12 366 kronor. Under 1960-talet fram till år 1970 steg medellönen till 28 460 kronor. Det var alltså betydligt mer än en fördubbling av industriarbetarlönen. En jordbrukare på en 25 hektars gård hade år 1960 en arbetsinkomst av 7 995 kronor, och år 1970 hade den stigit till 12 363 kronor. Det var alltså en stegring på ca 60 procent. Inkomstskillnaden, som år 1960 var 4 371 kronor, hade år 1970 stigit till 16 097 kronor. Där har vi alltså utvecklingen. Siffrorna för 1970-talet är inte exakta än, men man kan slå fast att utvecklingen i viss mån har hejdats genom treårsavtalet och inflationsregeln, men inkomstklyftan är i princip densamma som 1970. Det innebär alltså att 25-hektarsjordbrukaren i dag tjänar — för att uttrycka sig med en viss marginal — mellan 15 000 och 18000 kronor mindre än industriarbetaren. Då är det otillständigt att från politiskt håll mena att dessa människor gör enorma vinster. Det är verkligen att föra den politiska debatten på en sådan nivå som vi inte är betjänta av i det här landet. Om vi sedan ser på den förbättring som har skett, så kan vi slå fast att förbättringen i stort sett har kommit endast mjölkproducenterna till del, medan däremot spannmålsproducenterna — som herr Hansson i Skegrie tidigare talade om — i dag har i princip samma nominella priser som i början av 1950-talet. Ser man på mjölkproduktionens ökade lönsamhet kan man där konstatera att lönsamheten under det sista halvåret gått ner markant genom de kraftigt stigande priserna på kraftfoder. Det är inte alls samma lönsamhet i dag som för exempelvis ett år sedan. Eftersom det finns uppenbara risker för att debatten från talarstolar och i andra sammanhang kommer att föras efter herr Geijers mönster, finns det intresse av att få en deklaration av jordbruksministern inför kammaren. Är herr Bengtsson beredd att ta avstånd från den beskrivning som herr Arne Geijer har givit? Jag tar för givet att herr Bengtsson är beredd att göra det; det är något av en renlighetsåtgärd att så sker. Därför vill jag genom att rikta denna uppmaning till herr Bengtsson ge honom tillfälle att göra en sådan deklaration. Herr Geijer och även andra — herr Hansson i Skegrie har nyss redogjort för den socialdemokratiska annonsen — talar om en subventionering av jordbruket med tre fyra miljarder kronor. Det är märkligt hur man kan få detta till att vara en subventionering av jordbruket. Låt mig dra en parallell med ett annat område som är subventionerat i vårt land, nämligen bostadsproduktionen. Vi har varierat systemet i hög grad, men i dag ger detta dolda subventionssystem — om inte formellt så är det dock i realiteten ett sådant — en statssubvention av ungefär 1 miljard kronor om året. Är det någon som gjort gällande att detta är en subvention till byggföretagen — t.ex. till BPA eller till Riksbyggen? Nej, ingalunda, alla har klart insett att det är fråga om en subvention till bostadskonsumenterna. Den logiska slutsatsen är alltså att det inte heller i detta fall gäller en subvention till de svenska jordbrukarna utan en subvention till de svenska konsumenterna. Men är det över huvud taget fråga om en subvention? Herr Hansson har redan tidigare talat om relationerna till världsmarknadspriset osv. och visst är det i dag olika prisnivåer på världsmarknaden och på den inhemska marknaden i Sverige — precis som är fallet i andra länder — men vad vet vi om utvecklingen i detta avseende? Jag hoppas att herr Bengtsson har samma uppfattning som jag om framtiden, nämligen att vi har att emotse en betydligt ökad efterfrågan på livsmedel, både på spannmål och på andra livsmedel, även i vår världsdel. Ett sådant efterfrågetryck skulle kanske medföra att de miljardsubventioner som det talas om på socialdemokratiskt håll alltemellanåt kanske inom en mycket kort tidsperiod inte alls är en realitet. Ingen av oss kan säga något säkert om detta, men jag vågar göra gällande att det är lika hållbart att göra ett sådant påstående som att hävda motsatsen. Man kan, herr talman, visserligen i och för sig behandla jordbrukspolitiken isolerad med utgångspunkt från de beslut som vi fattar i denna kammare på basis av förslag från jordbruksdepartementet, men vi måste dock göra klart för oss att jordbruket är en integrerad del av svenskt näringsliv, som är beroende av så oändligt många andra politiska beslut som fattas i detta hus. Jag skulle nästan vilja påstå att beslut på andra områden kanske har ännu större betydelse för jordbrukets lönsamhetsutveckling och jordbrukarbefolkningens förhållanden i stort än de som vi fattar på grundval av förslag från jordbruksdepartementet, som sedan behandlats i jordbruksutskottet. Jordbruket är som en privatekonomisk näring — och det är det till sin huvuddel — oerhört beroende av den ekonomiska politik som förs. Med den inflationsutveckling som vi haft till följd av den socialdemokratiska skattepolitiken har vi fått en press på markvärdena. Detta är något som vi upplever synnerligen starkt i dag. Trots att prisutvecklingen för stunden inte är så alarmerande hyser man tydligen helt realistiska förväntningar om en inflationsutveckling, vilket gör att det just nu finns ett oerhört efterfrågetryck på realvärden i form av jord. Detta verkar utomordentligt pressande på de människor som med eget kapital skall bedriva jordbruk, för den händelse de vill göra tillköp av mark, eventuellt vill skaffa sig en annan egendom osv. Se t.ex. på skattepolitiken i dess helhet!

Det är visserligen en detalj i skattesystemet som vi har varit överens i den sittande skatteutredningen om att försöka få en lösning på så snabbt som möjligt, men efter herr Strängs utspel i skattefrågan för ett par dagar sedan vet vi inte huruvida det mönstret störs. Vi har arvsoch förmögenhetsbeskattningen, som för många jordbrukare med formella förmögenheter är mycket, mycket kännbar. Det märks inte minst vid generationsskiften. Vidare har vi löneskatten. Jag skulle vilja föra resonemanget litet längre än herr Hansson i Skegrie. Det kan var något äventyrligt, eftersom ingen vet vad det är fråga om, men det har i alla fall talats om en höjning av löneskatten med 4 procent för att kompensera en sänkning av marginalskatterna i vissa inkomstlägen. Tittar man på inkomststatistiken finner man att jordbrukarna till sin huvuddel, dvs. familjejordbrukarna, visserligen drabbas av höga marginalskatter — omkring 60 procent eller något däröver — men att det inte är den gruppen i det tänkta fallet, om man skall tyda herr Strängs halvkvädna visor, som får den största reduceringen av marginalskatterna. Nej, den favören får jordbrukarna inte, men deras egenavgifter kommer att höjas med 4 procent. Om en sådan modell skulle genomföras, kan resultatet alltså bli att löntagarna får en förbättring — eller rättare sagt status quo, eftersom skatten bara betalas genom ett annat förfarande — men det är en uppenbar risk för att jordbrukarna som egenföretagare verkligen kommer i kläm. Det gjorde de vid den förra skattereformen. Vi skall inte föra en skattedebatt här; jag vill bara dra exemplet för att visa att när vi fattar jordbrukspolitiska beslut här i kammaren kan effekterna av dem bli helt och hållet utraderade genom beslut som vi fattar i andra sammanhang. Mervärdeskatten är också en del av skattepolitiken som har utomordentlig betydelse för jordbruket. Det gäller inte den normala mervärdeskatten i rörelsen, eftersom man kan göra avlyft, men det stora mervärdeskatteuttaget på alla livsmedel innebär en begränsning av det marknadsekonomiska utrymmet för att ta ut priser och därmed nå inkomstlikställighet. I och för sig kan man inte göra herr Bengtsson ansvarig för det här — det skulle aldrig falla mig in — utan ansvaret är herr finansministerns, men jag tycker att det ändå hör hemma i en sådan här debatt. En regering är i alla fall kollektivt ansvarig. Jag vill alltså peka på det här sambandet och hoppas att även herr jordbruksministern vid sina funderingar beaktar att detta är ett problem som har ett betydligt bredare spektrum än vad det ofta framgår av diskussionen. Det är beklagligt, som sagt, om jordbrukspolitiken på osakliga grunder skall göras till ett slagträ i den politiska debatten. Jordbruket är ju den näring som ger oss den basmiljö som vi vill ha i vårt land. De människor som är verksamma på det området har ofta ett slitsamt arbete och står betydande ekonomiska risker. De är verkligen värda all uppmuntran och ett bättre öde än att användas som slagpåsar. Min förhoppning är att den här diskussionen, som nästan av naturnödvändighet kretsar en aning utanför vad som står just i propositionen, i alla fall skall kunna bidra till att den jordbrukspolitiska debatten kan bli något mera sansad i fortsättningen.

Herr talman! I regeringens proposition nr 96 tas frågan om prisstöd till rennäringen upp. Förslaget innebär att ett prisstöd på 35 kronor per slaktad ren skall utgå och att för detta ändamål skall anvisas 1,5 miljoner kronor. Jordbruksutskottet yrkar bifall till regeringens förslag. Med denna proposition om prisstöd till rennäringen tillgodoses ett gammalt rättvisekrav. Genom att renkött i princip ges ett prisstöd av ungefär samma storleksordning som gäller för nötkött blir rennäringen mera jämställd med jordbruket i övre Norrland. Man räknar genomsnittligt med att var och en av de 750 renägarna kommer att tillföras ett årligt prisstöd på omkring 2 000 kronor. Till grund för regeringens förslag ligger en utredning som gjorts av en arbetsgrupp med representanter för statens jordbruksnämnd och lantbruksstyrelsen. Utredningen bedömer utvecklingsmöjligheterna inom rennäringen som goda om det ekonomiska stödet enligt rennäringskungörelsen fullt utnyttjas. Vidare säger utredningen att rationaliseringssträvandena inom renskötseln går ut på att öka renstammen. Antalet renar skulle kunna ökas från nuvarande 166 000 till omkring 266 000 och betet skulle ändå räcka till. Utredningen menar därför att det inte finns anledning på kort sikt minska antalet sysselsatta inom renskötseln. Efter olika överväganden kommer slutligen utredningen fram till det förslag till prisstöd för renkött som nu föreslagits av regeringen i propositionen. I anledning av propositionen har herr Takman m.fl. väckt motionen nr 1939. I denna motion noteras med tillfredsställelse att regeringen nu framlagt ett förslag till prisstöd för renkött samtidigt som motionärerna i fråga om stödets storlek vill gå längre än vad regeringen föreslagit. Som skäl för att man skall gå längre i fråga om stöd kan anföras att nettoinkomsten bland renskötarna är så låg som omkring 8 500 kronor per år enligt utredningens beräkningar och att det kan komma att ta lång tid innan rationaliseringen inom renskötseln leder till en väsentligt högre inkomst. I ett remissyttrande över utredningens förslag påpekar också länsstyrelsen i Jämtlands län att nötköttsproduktionen i norra Sverige får prisstöd även på ett annat sätt och i väsentligt större omfattning än genom pristillägg på kött, nämligen genom pristillägget på mjölk. Länsstyrelsen i Jämtlands län menar att från denna synpunkt borde pristillägget för renkött beräknas efter väsentligt generösare grunder än vad som gäller för nötkött. Motionärerna delar denna uppfattning och föreslår att pristillägget skall vara 50 kronor per ren i stället för 35 kronor enligt regeringens förslag. Medelsbehovet bör i konsekvens därmed uppräknas med 0,8 miljoner kronor till 2,3 miljoner kronor. Herr talman! Mot bakgrund av det jag nu har anfört yrkar jag bifall till reservationen 1 av herr Takman som är fogad till jordbruksutskottets betänkande nr 25. Jag vill dessutom, herr talman, säga några ord om priserna på jordbrukets produkter. Synpunkter på denna fråga har också anförts i ett särskilt yttrande, som fogats till det nu förevarande utskottsbetänkandet. Här har vi att göra med en mycket väsentlig ekonomisk-politisk fråga som berör samtliga människor här i landet i egenskap av konsumenter och ett mindre antal människor — jordbrukare och representanter för livsmedelsindustrin — också som producenter. Producenter och konsumenter har i princip motstående intressen i ekonomiskt hänseende. Producenten av en vara är intresserad av högsta möjliga pris och konsumenten av lägsta möjliga. Livsmedelsmarknaden, både här i landet och i andra länder, är speciell i det hänseendet att vi har att göra med en genomreglerad marknad där priserna i avsevärd omfattning blir beroende av politiska beslut. Utgår man från det rimliga antagandet att de som primärt producerar livsmedel skall tillförsäkras en levnadsstandard likvärdig med andra gruppers och att produktiviteten inte kan höjas på samma sätt inom detta område som är fallet inom industrin, så blir frågan om priserna på livsmedel en politisk fördelningsfråga. Gör man ytterligare det, som jag tycker rättvisa, antagandet att alla människor här i landet skall tillförsäkras en hälsoriktig kost oberoende av sin inkomstnivå, så har man nått den riktiga utgångspunkten för ställningstagandet i prisfrågan. Alla människor har ungefär samma behov av att konsumera livsmedel oberoende av sina inkomster. Är det någon skillnad så är det den att låginkomsttagaren behöver konsumera mer därför att han har ett tyngre och mera kalorikrävande arbete. Under de senaste åren har priserna på livsmedel stigit snabbare än det totala konsumentprisindex. Följden har blivit — sedan också momsen adderats — att prisstegringen inneburit ett allvarligt problem inte bara för låginkomsttagare utan också för människor med inkomster i mera vanliga lägen. Aktioner sådana som Skärholmsfruarnas har bidragit till att rikta massmedias intresse på livsmedelspriserna. Frågan har alltså ställts, men hur den skall lösas har man överlämnat till politikerna. Vänsterpartiet kommunisterna har i hög grad ägnat sitt intresse åt denna viktiga fråga. Vi har krävt övergång till en lågprislinje i fråga om livsmedel. En sådan prislinje förutsätter att staten går in med budgetmedel för att subventionera livsmedelsproduktionen. En uppgift för 1972 års jordbruksutredning är också att utreda förutsättningarna för att övergå till en sådan prislinje. En tänkbar väg att bidraga till lägre livsmedelspriser vore att staten kunde gå in på de områden, där jordbruket köper sina förnödenheter och där uppenbara monopolpriser tas ut, för att pressa dessa monopolpriser. Vi har ju också det förhållandet att mervärdeskatten tas ut även på våra livsmedel till samma belopp som för andra, mindre nödvändiga konsumtionsvaror. Detta förhållande har vpk velat ändra på och har sedan lång tid envetet drivit kravet att momsen skall tas bort på livsmedlen. Det skulle med en gång betyda att livsmedelspriserna kunde sänkas med 15 procent men skulle innebära ett skattebortfall på minst 4 miljarder kronor. Den nu förevarande debatten är inte en skattedebatt, så jag nöjer mig med att påminna om att vi, för att täcka in detta stora skattebortfall, föreslagit skärpt beskattning på andra områden, där det drabbar grupper med större bärkraft, och även föreslagit besparingar på utgifter som tillsammans skulle väl täcka in det bortfall som livsmedelsmomsens slopande skulle medföra. Tillgång på livsmedel till priser som gör dem tillgängliga för alla grupper i samhället inom ramen för även låginkomster är en — som vi ser det — betydelsefull fördelningspolitisk uppgift. Den subventionering inom det löpande jordbruksavtalets ram, som skett från början av detta år, bör utvidgas till att omfatta fler varuslag och utsträckas intill utgången av jordbruksavtalet. Inom det provisoriska avtal som troligen kommer att träffas i avvaktan på ett nytt jordbrukspolitiskt beslut måste denna linje fullföljas. När i sinom tid ett nytt jordbrukspolitiskt beslut skall fattas anser vi att de synpunkter som jag nu mycket kortfattat redogjort för skall ligga till grund för beslutet. Slutligen några ord till herr Hansson i Skegrie, som hänvisade till det särskilda yttrande av herr Takman som fogats till det utskottsbetänkande vi nu behandlar. Jag vill här läsa upp det avsnitt som herr Hansson syftade på. Där sägs följande: ”Det är också angeläget att monopoliseringen inom livsmedelsindustrin och de multinationella företagens växande grepp över vissa delar av denna industri blir föremål för en snabb undersökning. Denna del av prisbildningen kan inte lämnas utan uppmärksamhet och åtgärder.” Det är vad som sägs i yttrandet. Jag vet inte vad herr Hansson vill tolka in i det skrivna, men jag skall sträcka mig så långt att jag säger — utan att ha rådgjort med den som skrivit detta yttrande — att det inte alls är säkert att herr Takman vill angripa jordbrukets föreningsrörelse. Att man skall ha uppmärksamheten riktad på livsmedelsindustrin är väl ganska naturligt. Det bör vi ha på alla verksamheter som avgör vilka priser vi skall betala.
Herr talman! Jag har tolkat herr Takmans formulering så, att när han talar om monopoliseringen inom livsmedelsindustrin har han påverkats av den debatt som nu förs och som vill stämpla jordbrukarnas företag som monopolföretag. Huvudparten av livsmedelsindustrierna i vårt land ägs av jordbrukarna, och då ligger ju den tanke som jag nu har antytt mycket nära. Jag har därför tolkat herr Takmans särskilda yttrande så att det gällde jordbrukarnas företag.
Herr talman! Vi som tillhör utskottsmajoriteten har klart deklarerat vår inställning till reservationerna, och jag kan därför fatta mig ganska kort nu. Reservationen 3 tar upp anslaget till Weibullsholms växtförädlingsanstalt, och reservanterna menar att om man ger bidrag till Sveriges utsädesförening bör man ge bidrag också till Weibullsholm, ty annars kommer den anstalten i ett sämre konkurrensläge. Ja, jag vill inte direkt förneka att det kan tyckas så vid ett första påseende, men jag tror inte att man behöver befara detta, och inte heller tror jag att påståendet är helt riktigt. I stället är det väl så att det anslag till utsädesföreningen som departementschefen har föreslagit behövs för föreningens utökade verksamhet, och då kommer Weibullsholm och utsädesföreningen att få ungefär samma konkurrensvillkor. Frågan om statsbidrag till Weibullsholm behandlades av riksdagen tidigare i år, och då anslogs 225 000 kronor till Weibullsholms växtförädling. Syftet med anslaget till utsädesföreningen har ju bara varit att föreningen vid övertagande av Hammenhöganstalten skall kunna bedriva växtförädlingen i samma omfattning som den har haft tidigare där. Man kan alltså inte säga att statsmakterna gynnar det ena företaget framför det andra.

I motionen föreslås alltså en metod som vi anser bör komma under övervägande, men detta vill inte de reservanter som anslutit sig till reservationen 4 vara med om. Utskottsmajoriteten hemställer om en helt förutsättningslös prövning av motionens förslag, och jag blir litet förvånad när inte reservanterna vågar överlämna den till den sittande utredningen för en prövning. Reservanterna anför i reservationen att enligt deras mening är ”de i motionen föreslagna åtgärderna inte ägnade att effektivt vare sig påverka produktionsbalansen eller stimulera till ökad köttkonsumtion”. Därom kan man naturligtvis ha delade meningar, men som jag tidigare anfört vill vi i utskottsmajoriteten bara överlämna motionen till utredningen. Vi har inte gjort något ställningstagande, utan vi vill att jordbruksutredningen skall pröva motionens förslag. Vi tror emellertid att den sittande utredningen med representanter från både fackligt och politiskt håll är fullt kapabla att bedöma huruvida motionens syftemål kan vara en framkomlig väg för att åstadkomma en minskning av spannmålsöverskottet. Nu säger herr Hansson i Skegrie att motionen syftar till att åstadkomma en prispress på spannmålsproducenterna. Det är inte vi som skall bedöma den saken, utan det är den sittande jordbruksutredningen som får ta ställning till om det går att komma fram på denna väg. Vi har inte från utskottsmajoriteten sagt någonting annat än att vi vill ha förslaget prövat. Jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Herr Mossberger sade sig vara förvånad att vi inte vågade lämna över motionen till utredningen. Om man skall lämna över en motion till en utredning för övervägande anser vi att det ändå måste finnas något rimligt underlag i den. Man kan inte lämna vad som helst till en utredning. Vi har i många motioner från oppositionens sida begärt utredning av olika frågor. De motionerna har praktiskt taget undantagslöst åkt under bordet. Men när det väcks en motion med det ringa värde som denna har — vill utskottsmajoriteten omedelbart lämna över den till utredningen för övervägande bara därför att den är av ett speciellt märke, s.k. s-märke. S-märket är ett bra märke när det gäller elektriska artiklar i det här landet, men det gäller inte beträffande de varor som produceras här i kammaren — i varje fall inte i alla sammanhang. Nu hoppas jag precis som herr Mossberger att de som sitter i utredningen är kapabla att bedöma den här motionen och att de behandlar den, som man säger, efter förtjänst. Då kan den bara hamna på ett ställe, enligt min uppfattning.

Herr talman! Jag skall här något beröra den fråga som aktualiserats i motionen 1973:1955 beträffande växtförädling. Såsom framhålls i motionen föreligger starka skäl för att staten lämnar stöd till förädlingen av trädgårdsväxter. Förutsättningarna att tillgodose den växande efterfrågan på trädgårdsprodukter av inhemsk produktion förbättras därigenom. Om den svenska konsumtionen av trädgårdsprodukter är låg vid internationell jämförelse, har ändå en betydande ökning skett under senare tid. Beräkningar gjorda av statens jordbruksnämnd angående per capita-konsumtionen visar att den ökat från 30,4 kg år 1960 till 45,8 kg 1971. Men det framkommer också att av denna konsumtion var 8,8 kg importerade varor 1960, medan motsvarande andel 1971 var 22,1 kg. Härav framgår att huvuddelen av konsumtionsökningen har avsett importerade trädgårdsprodukter. Arealmässigt omfattar den svenska trädgårdsväxtodlingen, såväl den yrkesmässiga som den som bedrivs till husbehov, ca 18 000 har. Den är således nära hälften så stor som den areal:som används för sockerbetsodling. En större inhemsk trädgårdsväxtodling utgör ett alternativ till spannmålsodlingen och leder därmed till en minskning av spannmålsöverskotten. För många mindre jordbruksföretag skulle en övergång till de mera arbetsintensiva trädgårdsväxterna vidare innebära ökad ekonomisk bärkraft. Även konsumenterna av trädgårdsprodukter får antas ha ett stort intresse av en förädling som leder till kvalitativt högvärdiga produkter från såväl näringssom smaksynpunkt. Bland de svenska trädgårdsodlarna finns ett stort intresse för att så långt som möjligt begränsa användningen av bekämpningsmedel. Därmed kan man säga att det finns ett allmänt intresse av att få fram resistenta sorter, så att användningen av olika bekämpningsmedel kan begränsas. Det är således flera faktorer som pekar på vikten av ökad förädling av trädgårdsprodukter. Statens anslag till denna förädlingsverksamhet har varit alltför blygsamma och bör därför ökas. Det anslagsbelopp som i betänkandet föreslagits till förädlingen av trädgårdsprodukter vid Hammenhög innebär en relativt liten satsning. Men vid behandlingen av ärendet framkommer även en annan omständighet. Utvecklingen av den svenska växtförädlingsverksamheten har genom sammanslagningar av olika företag under senare år kommit att i huvudsak lyda under två huvudmän, Sveriges utsädesförening och Weibullsholms växtförädlingsanstalt. Ett ökat statligt stöd har stor betydelse, men det är också angeläget att stödet får en sådan utformning att statsmakterna inte ensidigt gynnar det ena av de bägge företagen. Det måste vara positivt för utvecklingen av växtförädlingsverksamheten att dessa två företagare kan konkurrera på lika villkor. Herr Mossberger kommenterade tidigare reservationen 3, som anknyter till denna motion. Han sade att man vid första påseendet kan tycka att anslaget är orättvist fördelat men förklarade att om man sätter sig bättre in i ärendet skall man finna att fördelningen är riktig. Herr Mossberger hänvisade till det anslag som i år beviljades Weibullsholm, 225 000 kronor. Till Sveriges utsädesförening föreslås nu något över 6,5 miljoner kronor.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
Herr talman! Bara några ord i anledning av herr Hanssons i Skegrie yttrande om s-märkt vara! Jag förstår nu att denna motion var mycket viktigare än vi trodde från början. Herr Hansson förvånade sig över att den lämnades till utredningen — för det var den inte värd, sade han. Jag vill svara att majoriteten i utskottet inte lämnar ifrån sig vad som helst; därför var väl motionen viktigare än vi trodde. När herr Hansson sedan säger att en s-märkt vara är bra, vill jag gärna hålla med honom =— det är i alla fall bättre att en vara är märkt med ett s än att den är c-märkt.
Herr talman! Om herr Mossberger och andra tror att vår reservation och min relativt ingående behandling av motionen betyder att vi anser motionen vara viktig, så är det fullkomligt felaktigt. Den var emellertid viktig ur en synpunkt: den gav oss möjlighet att förklara den i vissa avseenden felaktiga och misslyckade jordbrukspolitik som regeringspartiet står för. Det hade vi annars inte haft möjlighet att göra på samma sätt, men motionen gav oss alltså den möjligheten, och från den synpunkten tycker jag att motionen har varit viktig för oss. Vi har nu fått tillfälle att som jag gjorde visa med en hel rad siffror hur innehållslös en hel del propaganda från regeringspartiet är. Jag har ännu inte fått vare sig dementi eller försvar för de siffror som stod i den där annonsen. Jag efterlyser detta.
Herr talman! Herr Hansson i Skegrie sade att det är en felaktig jordbrukspolitik som socialdemokraterna för. Om jag inte hörde alldeles fel begagnade han i början av sitt anförande mycket vackra ord om jordbruksministern och den av honom förda jordbrukspolitiken. Det förvånar mig därför att uppfattningen har kunnat ändras så kvickt. Annonsen känner jag inte till, så den uppmaningen kan jag inte svara på.

Herr talman! Som herr Håkansson just sagt finns det onekligen ett mycket stort intresse bland de svenska trädgårdsodlarna för att så långt som möjligt begränsa användningen av bekämpningsmedel. En framgångsrik resistensförädling skulle säkerligen kunna lämna mycket betydelsefulla bidrag genom att minska behovet av olika bekämpningsmedel. De svenska konsumenterna ställer allt högre krav på trädgårdsprodukternas kvalitet från smakoch hållbarhetssynpunkt. Det svenska klimatet ger genom de långa sommardagarna alldeles speciella förutsättningar för att producera kvaliteter som förutom att de är från näringssynpunkt högvärdiga även är aromrika. En anpassning av sortmaterialet till det svenska klimatet är av mycket stor betydelse för konsumenterna även i fråga om prydnadsväxter och grönytegräs. Med hänvisning till 1971 års Svallövsutredning anser jag att en praktiskt inriktad växtförädling på trädgårdsområdet är motiverad. Utredningen anser att kostnaderna för denna förädling, särskilt under ett inledningsskede, i ökad utsträckning bör finansieras med statliga medel. Svallövsutredningen föreslår att verksamheten vid Hammenhögsinstitutionen liksom hittills bör omfatta förädling av köksväxter, prydnadsväxter och grönytegräs och att institutionen får tillgång till resurser för resistensförädling av dessa växtslag. Behovet av en förädlare med kunskaper inom resistensområdet är enligt utredningen akut, varför en tjänst som försöksledare bör inrättas vid institutionen. Utskottets majoritet går i princip med på utredningens förslag, som tillstyrkts av flertalet remissinstanser. Trots detta vill utskottet att utredningens förslag om bidrag med 490 000 kronor, räknat för helt år, skall sänkas till 275 000 kronor. Detta kommer att innebära att Hammenhösgsinstitutionen inte kan anställa den resistensförädlare som är så efterlängtad. Då det nu framskymtat att den förädlingsverksamhet som bedrivs vid Weibullsholm genom stödet till Hammenhögsinstitutionen kan komma i ett konkurrensmässigt underläge, vill jag framhålla att trädgårdsförädlingen i dag otvivelaktigt är olönsam för båda de berörda företagen. Av denna anledning har jag för avsikt att i den kommande voteringen lägga min röst på reservationen 3 av herr Hansson i Skegrie m.fl. Att vi har ett visst spannmålsöverskott i vårt land vet vi. Vi får dock inte glömma att det mycket stora överskott som vi haft under 1971 och 1972 till stor del beror på helt exceptionella förhållanden: 1. Åren 1971 och 1972 var rekordår vad beträffar skördeutfallet. 2. Växtförädlingen har givit ett mycket bra resultat. Jag tänker då framför allt på de oerhört stora framgångar som vi har haft med den svenska rågen. 3. Nedskärningen av sockerbetsodlingen medför automatiskt en ökad spannmålsskörd. 4. En utslaktning av djurbesättningar som skett under senare år har medfört en successiv övergång från grönfoderväxter till spannmålsodling. Jag tycker nog att vi bör nyansera debatten något. Får vi ett par sämre skördeår med kanske mindre skördar, låga falltal och låga proteinhalter kanske vi åter blir tvungna att importera avsevärda kvantiteter brödspannmål. Vi skall inte utan vidare glömma de första åren på 1960-talet, framför allt år 1963. Tänk en liten aning på hur det ser ut i Sovjet just nu! Landet måste importera brödspannmål från bl.a. USA, Canada och Sverige. För övrigt har vi också u-landsproblematiken, som herr Krönmark i viss mån berörde, att ta hänsyn till. Även om jag inte helt biträder reservationen 4 av herr Hansson i Skegrie m.fl. anser jag dock att skrivningen i den är betydligt starkare än den skrivning som utskottsmajoriteten har gjort. Därför har jag för avsikt att i den kommande voteringen lägga min röst på den reservationen. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservationen 2 av herr Larsson i Borrby.

Herr talman! Växtförädlingsverksamheten i Svalöv har gamla anor. Den påbörjades år 1886, då Sveriges utsädesförening bildades. Under de första åren svarade föreningen för såväl förökning som marknadsföring av de framställda sorterna av utsäde. Man fann emellertid att det inte var ändamålsenligt att koppla samman förädlingsarbetet med kommersiell verksamhet. Därför bildade man år 1891 Allmänna svenska utsädesaktiebolaget för att ta hand om försäljningen av det förädlade utsädet. Förhållandet mellan föreningen och bolaget har sedan bolaget bildades reglerats genom avtal. Sedan 1913 har avtalen mellan föreningen och bolaget måst godkännas av Kungl. Maj:t för att bli giltiga. Jag vill ha sagt detta för att helt kort förklara samarbetet mellan Sveriges utsädesförening och Allmänna svenska utsädesaktiebolaget. Allmänna svenska utsädesaktiebolaget ägs numera nästan helt av LRF och närstående lantbrukskooperativa organisationer. AB Hammenhögs frö är ett dotterbolag till utsädesbolaget. Mellan föreningen och bolaget träffades en särskild överenskommelse om överlåtelse till föreningen av detta bolags växtförädlingsverksamhet. Överenskommelsen innebär att utsädesföreningen den 1 januari 1971 övertog det ansvar bolaget tidigare haft för denna verksamhet, med jordbruksdepartementets godkännande. Enligt överenskommelsen skall verksamheten t.o.m. den 30 september 1973 drivas av bolaget för föreningens räkning. Herr Taube borde tagit reda på dessa fakta innan han skrev sin motion. Det hade hedrat honom, om han hade rättat till den felaktiga uppgiften i motionen 1940. Jag tycker att det är svagt av en riksdagsledamot att inte kontrollera uppgifter som han lämnar för riksdagens behandling och som finns att hämta i offentligt tryck. Den personal det är fråga om är alltså enligt den överenskommelse jag nämnde anställd av Allmänna svenska utsädesaktiebolaget t.o.m. den 30 september 1973 och har sagts upp av detta bolag från denna dag och inte av Sveriges utsädesförening, som herr Taube uppger i sin motion. Enligt uppgifter som jag har fått av en av chefstjänstemännen på Sveriges utsädesförening meddelades personalen vid Hammenhögs växtförädlingsanstalt den 16 april att alla uppsagda erbjöds anställning hos Sveriges utsädesförening, när denna helt övertar verksamheten. Herr Taubes motion är daterad den 26 april, vilket bör observeras av kammarens ledamöter. Jag noterar av departementschefens uttalande i propositionen att hans förslag innebär att föreningens växtförädlingsverksamhet på trädgårdsväxtområdet kommer att kunna fortsätta i minst samma utsträckning som hittills. Vid omröstningen kommer jag att stödja utskottets förslag.

Herr talman! Jag vill först ge till känna att jag inte avser att hoppa in i stridslinjen, vare sig den som har varit eller en eventuellt kommande. Jag ifrågasätter faktiskt om strid är befogad. Vi har ju ändå ett i huvudsak enhälligt utskottsbetänkande. Jag tror också att de ansvariga inom jordbruket gärna ser att vi får en lugn och avspänd debatt om jordbruket, en debatt som vi naturligtvis inte kan undvika. Som kammaren känner till har det också tillsatts en jordbruksutredning, och det råder väl inget tvivel om att resultatet blir bäst om den kan slutföra sitt arbete i en avspänd atmosfär. Det betyder självfallet inte att jordbruket inte skulle bevaka jordbruksdebatten och bemöta övertramp där. Jag begärde ordet för att tala om potatis och de höga ambitioner som jordbruksministern har beträffande kontrollen där. Inom parentes kanske jag också kunde säga något annat om potatis, framför allt därför att det har framskymtat i debatten att vi har ett överskott av jordbruksprodukter och att detta överskott är så fantastiskt dyrt för konsu menterna. Jag tycker att de som är fångna i den uppfattningen borde titta på dagens potatispris, ställa sig frågan vad som föranlett detta höga pris och kanske även beakta att om vi har för liten jordbruksproduktion här i landet så kan det också föranleda att vi får mycket höga livsmedelspriser. Jag övergår sedan till den kontroll av potatis som föreslås i propositionen. Jag har där väckt en motion som är så radikal, att den går ut på ett avslag av den utvidgade kontrollen. Jag menar faktiskt på fullt allvar att vi där är litet för ambitiösa. Tvivelsutan kan en tillfredsställande kontroll av potatismarknaden ske på ett både enklare och billigare sätt än vad som är föreslaget i propositionen. Som lantbruksstyrelsen framhållit har genom den frivilliga kontroll som sker sedan åtskilliga år tillbaka en betydande förbättring av kvaliteten på den saluförda potatisen efter hand skett. Andelen smakmärkt potatis har också ökat och utgör nu närmare hälften av den saluförda kvantiteten. Med denna relativt stora andel kontrollerad potatis som finns i handeln torde allt tillbörligt konsumentskydd — man talar ofta om det — vara till finnandes. Konsumenten har ju möjlighet att efterfråga och köpa kvalitetsmärkt potatis, av vilken utbudet efter hand ökar ju mer den efterfrågas — detta så mycket mer som den övervägande delen av handeln är inriktad på kvalitetspotatis. Det kan man utan vidare slå fast. Enligt förslaget skall förutom de nuvarande kvalitetsklasserna SMAK Extra Prima, SMAK Prima och Ordinär nu införas en fjärde klass som skall betecknas Oklassificerad. Beteckningen är riktig, för det finns här inga normer angivna. För samtliga klasser gäller att varan skall kontrolleras och en avgift uttagas. Om man vill gå längre beträffande kontroll än vad som nu sker kan man göra detta, som jag redan sagt, på ett betydligt enklare sätt. Det torde vara helt tillfredsställande om detaljhandeln ålägges att medelst en skylt ange om man säljer potatis som inte är kontrollerad. Ett dylikt enkelt förfaringssätt är i och för sig också mera logiskt eftersom inga kvalitetsangivelser beträffande den oklassificerade potatisen är angivna. En märkning av dylik vara ger under sådana förhållanden ingen som helst vägledning för konsumenten beträffande kvaliteten. Det torde därtill vara principiellt oriktigt att märka och uttaga en kontrollavgift på en vara där inga kvalitetskrav är angivna. Som skäl för den föreslagna obligatoriska kontrollen har också anförts att viss del av potatisen — den okontrollerade — ej belastas med någon kontrollavgift, varigenom konkurrensen snedvridits till förmån för den okontrollerade varan. Ett dylikt påstående torde vara överdrivet, enär konsumenten säkert betalar denna merkostand för en bättre vara. Om så emellertid ändå skulle vara fallet, finns ingen anledning att av det skälet fördyra en vara, oavsett om kostnaden får bäras av producenten eller konsumenten. Det synes då riktigare att, som anförts av vissa remissorgan, betala kontrollkostnaderna med införselavgiftsmedel utanför fördelningsplanen. En sådan åtgärd förändrar ju kostnadsrelationerna på samma sätt och gör därtill hela kontrollförfarandet billigare. Jag vill härtill också säga att alla som ätit potatis — det har ju alla gjort — torde ha klart för sig att det inte innebär några hygieniska risker om Om jag sedan går till utskottet kan konstateras att man i varje fall här varit enig och avstyrkt motionen. Utskottet skriver: ”Utskottet anser det liksom departementschefen angeläget att konsumenterna i större utsträckning än hittills erbjuds matpotatis av god beskaffenhet. Dessutom bör som sägs i propositionen konsumenterna givetvis få den information om matpotatisen som behövs för att kunna värdera den rätt.” När man läser detta förefaller det närmast som om det vore en ny vara man har introducerat i landet. Så är det ju emellertid inte. Det var ganska länge sedan Jonas Alströmer införde potatisen i detta land, och varan torde vara ganska väl känd. Herr talman! Bara ytterligare en sak, som jag vill ifrågasätta. Det är klokheten i att införa en kontroll som är svår att följa upp? För bara någon timme sedan hörde jag från denna talarstol att kontrollen av tillverkningen av den mest förädlade produkten av potatisen, nämligen den flytande potatisen, som under många år varit mycket stark, börjar brista, detta trots att det är starkt brottsligt att göra överträdelser.

Herr talman! Jag har inget yrkande.
Herr talman! Fru Holmqvist har fullständigt rätt. Genom en missuppfattning i telefon blev min motion tyvärr felaktig vad beträffar raderna 11—19 på s. 6. Jag får kalla det för ett olycksfall i arbetet, något som kan hända vem som helst. I sak förändrar det ingenting. Hammenhögsanstalten behöver ändå sin förädlare inom resistensområdet. Då motionen refererades i Ystads Allehanda såg vi till att detta misstag tillrättalades.
Herr talman! Jag hade inte tänkt att det skulle vara nödvändigt för mig att blanda mig i den här diskussionen. Jag läste utskottets betänkande och reservationerna men fann ingen dynamit i dessa som skulle kunna föranleda en sådan här våldsam debatt.

Jag hade litet svårt att riktigt förstå vart herr Hansson i Skegrie ville komma med sitt anförande. Han begärde att vi skulle informera om jordbrukspolitiken och lämna saklig information om priserna på jordbrukets produkter. Själv bidrog han egentligen till att förvirra begreppen en smula. Efter att ha sansat sig medgav han att livsmedelspriserna i Sverige inte är så farligt höga, momsen till trots. Jämför man med vad husmödrarna och övriga konsumenter i Tyskland, Belgien och Frankrike får betala för livsmedlen finner man att våra priser inte är så höga. Det hade varit bra om herr Hansson hade varit lika morsk när husmödrarna från Skärholmen demonstrerade med sina plakat. Då hörde man inte samma karska inlägg från det hållet, då hukade man sig i bänkarna. Jag fick förklara varför våra livsmedelspriser var så pass höga. Jag har inte stuckit under stol med att jordbrukspriserna består av tre delar — den del som bonden får, den del som går till förädlingsledet och distributionsledet samt momsen. Mig veterligen har herr Hanssons i Skegrie parti inte begärt att vi skall slopa momsen. Där är han delansvarig. Det är riktigt att den del som jordbrukaren får för de olika livsmedlen varierar i storlek beroende på förädlingsgraden. När det gäller vissa produkter går den största delen direkt till jordbrukaren — mjölken och köttet t.ex. När det gäller brödet går bara en ringa del till jordbruket. Vi vet ju att det är ungefär 35 procent av priset som går direkt till jordbrukaren. De här informationerna lämnar jag alltid. Vi som har ansvaret lämnar de här informationerna för att beskriva livsmedelspriserna. Jag förstår således inte vad det var herr Hansson i Skegrie efterlyste. Det var ett par punkter i hans anförande som jag vill kommentera vidare. När herr Hansson i Skegrie tog upp motionen om att man skulle använda spannmålsregleringen i köttproduktionen, då säger han att detta är ett brott mot principerna i 1967 års beslut. Det glädjer mig att han nu ser 1967 års beslut som någonting heligt som man skall slå vakt om och vars principer man inte får bryta mot. Erkännandet kom litet sent, men det kom ändå. Det var alltså ett bra beslut och goda principer vi bestämde oss för vid 1967 års riksdag. Det var också ett annat påstående han gjorde som jag gärna vill ta upp och resonera omkring. Flera talare har varit inne på det. Man har påstått att vi skar ner sockerbetsodlingen 1967 och att detta skulle vara orsak till att vi har fått spannmålsöverskott. Jag vill inte betrakta detta som struntprat, men jag vill betrakta det som en felaktig uppgift. Herr Hansson i Skegrie vet ju bättre än jag att sockerbetsodlingen minskade mycket kraftigt. Den hade när vi tog 1967 års beslut kommit ner till de 40 000 hektar som vi bestämde oss för. Siffran hade sannolikt rasat ner ytterligare om vi inte hade tagit det beslut vi tog. Det hör till saken att vi utan vidare skulle kunna göra oss kvitt 200 000 hektar och på det sättet bli av med spannmålsöverskottet. När vi talar om sockerbetsarealer rör det sig om högst 10 000 hektar. Det är alltså marginellt. Vi kommer inte att yrka på eller arbeta för att man skall dra ur produktionen de 200 000 hektar vi i dag odlar överskottsspannmål på. Ingen i ansvarig ställning har sagt det eller kommer att kräva det. Nu har jag sagt det med eftertryck. Sedan gjorde herr Hansson i Skegrie en beskrivning om köttpriset som just är ägnat att underblåsa det missnöje som konsumenterna känner. Han säger att bonden får en tia kilot när han levererar sitt slaktdjur till slakteriet. Men när köttet når konsumenten är det ibland fem gånger dyrare. Det hade varit lämpligt att herr Hansson i Skegrie berättat hur det går till. Jordbrukaren får ju samma pris för hela djurkroppen. Den som har sysslat litet med jordbruk vet ju att det bara är två procent av kroppen som består av de fina och dyra delarna. Då är det klart att man kan finna delar i affären som kostar mer än fem gånger det pris som jordbrukaren får för hela djurkroppen. Det är den sortens information som vi bör ge konsumenterna och som herr Hansson i Skegrie borde ha lämnat i stället för att blanda ihop begreppen. Sedan var herr Krönmark uppe och talade om oförskämdheter och det ena med det andra. Han ville jag skulle ta avstånd från vad herr Arne Geijer hade sagt. Det gör jag inte. Herr Arne Geijer har rätt att säga och tycka vad han vill om jordbrukspolitiken och om den ekonomiska föreningsrörelsen. Han har rätt att tycka att den är en enorm maktfaktor. Det här påståendet att vi subventionerar det svenska jordbruket med 3 miljarder, det är inte så märkvärdigt. Hur har detta påstående kommit fram? Det är ju så att vi tillämpar någonting som man kan kalla en högprislinje med modifikation. Vi har ju en viss reduktion av priserna över budgeten. Om vi skulle övergå till lågprislinjen som en del yrkar på så hade det i dag inneburit att vi hade måst kompensera det svenska jordbruket för mellanskillnaden mellan världsmarknadspriset i dag och det pris jordbrukaren får. Eftersom införselavgifterna uppgår till 80 procent, behöver man inte mer än sexårig folkskola för att klara ut att det kostade 3 miljarder i dag, om vi skulle övergå till lågprislinjen. Därför är jag inte beredd att utan vidare säga att vi kan gå över till lågprislinje, för jag är inte säker på att vi kan skaffa de 3 miljarderna över budgeten. Så det är inte fel att säga att det rör sig om 3 miljarder, fastän vi tar ut detta i priserna i stället för över budgeten. Herr Hansson i Skegrie citerade mig alldeles rätt om den ekonomiska föreningsrörelsen. Jag anklagade inte bondekooperationen. Yrkesgruppen jordbrukare har byggt upp den kanske effektivaste lantbrukskooperationen i hela världen, till gagn för både jordbrukare och konsumenter. Vidare sade jag: ”Den våldsamma centralisering som ägt rum inom jordbruksrörelsen har helt säkert utifrån ekonomiska intressen varit motiverad. Det har vi aldrig ifrågasatt.” Där slutade min gamle vän herr Hansson i Skegrie att citera, och jag förstår varför. I fortsättningen sade jag nämligen: ”Det vi vänder oss emot är de ledande centerpartisternas dubbelspel.

Tidskriften går till ett våldsamt angrepp mot centraliseringen i den ekonomiska föreningsrörelsen, och artikeln slutar så här: ”Jordbrukets föreningsrörelse byggdes ursprungligen upp efter folkrörelseprincipen, där det viktigaste kravet var demokrati. Jordbrukskooperationen har just i dag inte mycket av folkrörelse kvar.

Jag tror att det varit ekonomiskt nödvändigt att göra som man gjort. Men då skall man inte underkänna eller kritisera andra, som av samma motiv ansett det nödvändigt att centralisera. Herr talman! Jag hade som sagt inte räknat med att denna lilla försynta proposition skulle föranleda så våldsamma utfall från mina gamla vänner i jordbruksutskottet. Om jordbrukspolitiken är följande att säga, och än så länge är det ju ändå jag som talar på regeringens vägnar på det här området: Vår överenskommelse med jordbrukarna gäller till den 30 juni nästkommande år. Alla här vet vad jordbruksutredningen sysslar med. Direktiven är bekanta, och de har inte mött någon gensaga eller någon opposition. Vi skall i höst träffa jordbrukarna igen och resonera om de priser som skall gälla för den kommande perioden, om den blir ettårig eller vad den blir. Vi kommer då att diskutera om vi skall gå vidare på den inslagna vägen med att ta en viss del av de prisstegringar som blir oundvikliga via budgeten eller om vi skall ta ut dem av konsumenten. Jag hoppas, liksom herr Kristiansson, att det skall kunna ske i den lugna atmosfär som jag trodde vi hade uppnått numera då det gäller jordbrukspolitiken.

Herr talman! Om herr statsrådet och herr Kristiansson i Harplinge anser att det skall vara ett lugnt förhållande ijordbrukspolitiken och att det skall innebära att man från regeringspartiet kan få lov att sända ut vilka felaktiga uppgifter som helst om jordbruket och mot jordbruket, så får det stå som herrarnas egen uppfattning. Jag tror inte att jordbrukaren i allmänhet vill ha ett lugn som är grundat på det sättet. När herr statsrådet inte begrep vart jag ville hän, är det beklagligt. Jag använde mitt första anförande här till att kritisera två saker. Den ena var det brott mot gällande jordbruksprinciper som motionen innebar genom att den krävde en prispress mot de spannmålsodlande jordbrukarna. Det förmodar jag man har rätt till, även om det skall härska lugn över fälten. Det andra jag tog upp — och jag kan ju inte hålla hela anförandet igen — var de felaktiga uppgifter som har lämnats i den annons jag talade om. De är direkt lögnaktiga mot det svenska jordbruket. Annonsen är undertecknad av en herre som heter Sten Andersson, och den ingår i det socialdemokratiska partiets valannonsering. Skall lugnet vara så till den milda grad förhärskande att man icke ens får ta upp kritik mot en sådan här sak! Även om det nu inte direkt står i propositionen, så har vi i yttrandet begärt att propositionen i fortsättningen skall innehålla sakliga uppgifter om jordbruket, dess inkomstförhållanden och prissättningen på livsmedel. Det är man tydligen inte på det klara med inom regeringspartiet. Annars skulle man inte komma med sådana här uppgifter. Nu vill herr statsrådet i viss mån försvara de 3 000 miljoner kronorna. Tror ni verkligen i regeringen och i regeringspartiet att det finns möjligheter att försörja det svenska folket helt och hållet med de varor som rör sig på världsmarknaden? Förutsättningen för de här uppgifterna är nämligen att vi skulle vara totalt beroende av import. Vi skulle kanske omskola jordbrukarna och arbetarna i våra livsmedelsindustrier till en annan sysselsättning och sedan lita på att andra länder skulle vara hyggliga och se till att det alltid fanns så mycket livsmedel som vi behövde. Det tror ni väl ändå inte! Men uppgifterna i den här annonsen grundar sig på den uppfattningen, och det kan knappast förbigås opåtalt. Att jag har tagit upp detta beror — det vill jag gärna erkänna — på att det kanske är sista gången jag har möjlighet att ta upp en ordentlig granskning av jordbrukspolitiken. När jag läste annonsen blev jag — som jag sade tidigare — förvånad över att det inte finns bättre kunskap om dessa förhållanden i regeringspartiet. Men hur är det med de där 2 000 miljonerna som jordbrukarna begärde i ”påökt”, som det också skrivs om här? Jag sade att det är en ren och skär lögn, och det är det också. Men detta har gått ut i en annons i Sveriges Tidningar. Den riktiga siffran är ungefär hälften eller 1 100 miljoner kronor. Man skriver vidare att uppgörelsen stannade vid 600 miljoner. Man räknar det som en förtjänst att man lyckades pressa ned ökningen till 600 miljoner kronor. Också den siffran är felaktig, trots att den anförs till regeringspartiets beröm. Sedan säger man att centerpartisterna ändå ansåg att bönderna fick för litet — priserna skulle ha ökat ännu mer — och att vi skulle ha talat om en strupgreppspolitik mot jordbruket. Vi har icke yrkat på någon ändring i det jordbruksavtal som träffades. Påståendet härom är lögn, det också. I vad sedan gäller jordbruksministerns tal om sockerbetsarealen är det väl märkligt att man kunde skära ned denna areal till 40 000 ha om den redan låg på denna nivå. Det var väl ändå så att vi siktade till att skära ned den till 40 000 ha, och det har vi gjort med påföljd att sockerfabriker nedlagts och nu icke kan ta upp verksamheten igen, om jordbrukarna skulle vilja öka betodlingen. De har i år tecknat en areal på 50 000 ha, men Sockerbolaget kan icke ta emot hela skörden från denna areal med de fabriker det har. Detta är resultatet av nedläggningarna på grund av det felaktiga beslutet 1967. Detta var ett av de missgrepp jag åsyftade när jag talade om den felaktiga jordbrukspolitiken. Det andra var hotet mot mjölkproduktionen, som jag också ansåg vara felaktigt och som nu i stället har lett till en ökning av spannmålsodlingen. Jag skall gärna erkänna att den nuvarande jordbruksministern har rättat till vissa felaktigheter, men det återstår en hel rad saker som behöver rättas till, om det skall bli bättre förhållanden. Jag skall inte gå in på frågan om köttpriserna. Jag vill bara påpeka att jag sade att det genomsnittligt kostar tre gånger så mycket. Jag syftade inte på varje vara för sig, och därför är mitt uttalande riktigt. Sedan skall jag inte ta upp någon debatt med jordbruksministern om Politisk Tidskrift. Det är en olycka för sig. Var och en får svara för sina handlingar. Jag tror inte att vi i vårt parti är så särskilt förtjusta över de herrar som agerat där. Sådana har ni i ert parti också. Att centerpartisterna, som jordbruksministern sade, även sitter som ledamöter i våra föreningar beror ju på att jordbrukarna i vårt land alltid haft ett gott omdöme — det är de kända för — och därför har blivit centerpartister. Av den orsaken måste det bli centerpartister som sitter i jordbrukarnas föreningsstyrelser. Man får använda tidens allra förnämsta tekniska analysmetoder, om man skall hitta en enda socialdemokratisk bonde i dag, och därför är det inte heller så lätt att få in några sådana i föreningsstyrelserna.
Herr talman! Herr Bengtsson var inte beredd att ta avstånd från vad herr Arne Geijer sagt i Södertälje utan menade att herr Geijer hade rätt att säga vad han ville. Jag kan betyga att han får säga precis vad han vill för mig också. Men är man politiker och företrädare för ett parti i riksdagen uttalar man sig å rörelsens vägnar, och det är bara att konstatera att herr jordbruksministern tydligen har samma värderingar som herr Geijer gav uttryck för när det gällde enorma vinster. Om det nu var enorma vinster i dessa företag, så transfereras ju de vinsterna med ett års fördröjning ut till jordbrukarna, och trots det har jordbrukarna den inkomstnivå som jag talade om i mitt tidigare anförande. Då kvarstår faktiskt mitt omdöme i frågan: detta är en debatt som inte är riktigt värdig de principer som vi brukar debattera efter här i huset och här i landet. Sedan, herr talman, talade jordbruksministern om den s.k. subventionen till jordbruket på 3 miljarder kronor. Jag kan inte riktigt acceptera det här resonemanget, att detta skulle vara något statiskt. Vi ser ju vad som har hänt nu i fråga om vissa jordbruksprodukter. På vete och korn lär världsmarknadspriset i dag vara högre än det pris vi har på den svenska marknaden. Vi har samma läge exempelvis i fråga om potatis, och det kan tänkas komma att gälla flera produkter. Ingenting talar emot att priserna på världsmarknaden — eller i varje fall i Europa, som så att säga är vår naturliga importmarknad — om ett antal år kommer att ligga ungefär i nivå med de svenska priserna, och då är hela finessen med lågprislinjen borta. Då får vi i alla fall betala samma priser för våra livsmedel. Jag konstaterar med tillfredsställelse att jordbruksministern inte band sig på något vis utan var mycket försiktig när det gällde att ta ställning till lågprislinjen. För min del tror jag att detta är en debatt som egentligen inte har den sakliga grund som man kan tro, när man tar del av de mycket aggressiva tongångar som hörs från visst politiskt håll här i landet när det gäller priserna på livsmedel.
Herr talman! Jag får väl leva med det omdöme som herr Krönmark gav mig och vara lycklig ändå, men det gladde mig att mitt budskap i alla fall trängde fram beträffande de 3 miljarderna. Nu är vi alltså, tror jag, rätt klara över den här problematiken. Om vi i dag skulle införa lågprislinjen — det är just det vi talar om — och ge jordbrukarna kompensation över budgeten, vågar herrar Hansson i Skegrie och Krönmark förneka att det skulle kosta 3 miljarder kronor? Införselav giften är nämligen 80 procent, och det skulle i dagens läge betyda 3 miljarder. Om världsmarknadspriset om ett antal år stiger, så att det närmar sig det svenska priset, är naturligtvis den kompensation som jordbrukarna skall ha över budgeten lägre. Det är ingenting märkvärdigt, det bör vara alldeles självklart. Men vad vi har diskuterat är att om vi i dag inför lågprislinjen och i stället skall kompensera jordbrukarna över budgeten, så kostar det 3 miljarder. Det är just den stora kostnaden som avskräcker mig en smula och leder mig in på tanken att vi nog får gå litet långsamt fram på den inslagna vägen — alltså öka budgetandelen sakta och kanske nå lågprislinjen. Men det skall ju utredningen titta på. Herr Hansson i Skegrie sade att det var sista gången han skulle tala jordbrukspolitik här, och det är ledsamt, eftersom det alltid är intressant att lyssna till en gammal, erfaren politiker. Men ibland hjälper det inte med erfarenhet. När det gäller sockerbetsodlingen är herr Hansson i Skegrie nämligen vilsen i fårorna. Det var ju så att odlingen gick ned ganska kraftigt av skäl som är alldeles uppenbara, det var dålig gröda, det var inte lönsamt, det var besvärligt att få folk i betkampanjen och bruken lades ned. Jag vågar påstå att det beslut vi fattade när vi tog det internationella sockeravtalet, att vi skulle begränsa vår odling till 40 000 hektar, var en hjälp för sockerbetsodlingen. Nu har vi ökat odlingen med 1 200 hektar och kommer kanske att öka den ytterligare något. Herr Hansson i Skegrie krävde sakliga uppgifter i propositionen. Jag hoppas att herr Hansson inte därmed avsåg att påstå att jag skulle lämna osakliga uppgifter till kammaren i propositionen utan att det var mer uppgifter herr Hansson ville ha, och det har jag ingenting emot. Vi skall gärna förse kammaren med alla uppgifter som finns, det finns gott om uppgifter som är rätt lättillgängliga. Till sist gjorde herr Hansson i Skegrie stor sak av den här motionen och sade att den är ett brott mot gällande princip. Ja, men vi lever ju i ett demokratiskt land. Man får ändå motionera om att principer skall ändras. Och detta är ju bara en motion. Herr Hansson i Skegrie vet så väl att en motion går till en utredning, en utredning lämnar ett betänkande, ett betänkande skickas till remiss, betänkande och remissen kommer tillbaka, ministern sitter och arbetar med ärendet, det kommer till regeringen, det går till jordbruksutskottet — visserligen är det då antagligen en annan ordförande. Först då vet man om motionen gör nytta eller skada från de utgångspunkter man har. Jag förstår alltså inte den här mörkrädslan för den motionen.